Herr talman! Finansministern var välgörande optimistisk med tanke på de domedagsprofeter som härskar relativt fritt i dagens samhälle. Jag är liksom herr Sträng alldeles övertygad om att det inte kommer att bli någon kris av 1930-talets karaktär. Men jag måste samtidigt erkänna att finansministerns svar på herr Heléns interpellation om kreditpolitiken gjorde mig orolig. Det ligger nämligen alltför nära till hands att dra paralleller mellan vad finansministern säger nu år 1974 och vad som hände våren 1971. De utomordentligt allvarliga konsekvenserna 1971 för den svenska företagsamheten och framför allt för de mindre, de medelstora och de nystartade företagen, för investeringar, för produktion och för sysselsättning lever alltför klart i vårt minne för att vi skall finna sådana paralleller mellan de åren särskilt tilltalande. För närvarande har vi faktiskt i realiteten ett kreditstopp. Utlåningen har under det senaste halvåret om vi räknar om det på helårsbasis ökat med bara 5 procent. I verkligheten innebär det, vilket herr Sträng säkerligen känner till, en minskad kreditvolym. Riksbankens höjning av kassakvoten innebär en nedskärning av kreditutrymmet i storleksordningen 3,5 miljarder kronor. Sveriges bytesbalans är oroande. Men våra svenska problem är faktiskt inte större än andra länders. Tvärtom har vi på grund av det senaste årets goda konjunkturer för de svenska råvarorna kommit i ett förhållandevis bättre läge än många andra länder. Vi måste vara beredda att bära vår andel av oljekrisens konsekvenser. Försöker vi vältra över problemen på andra försvåras de internationella balanssträvandena. För bara några veckor sedan stod statsminister Palme i Canada och förordade med allt det engagemang som han är mäktig, och det är ju inte lite, en expansiv ekonomisk politik inom västvärlden. Samma sak upprepade han i stort sett här i kammaren för några timmar sedan — med all rätt. I det kortsiktiga perspektivet kan man inte lösa bytesbalansproblem genom restriktiva ekonomiska åtgärder. Det slår på längre sikt tillbaka inte bara på det egna landet utan drabbar också den internationella balansen. Vårt mål måste vara — därom är vi alla överens — att stimulera till en utbyggd exportkapacitet. Vi måste alltså investera mera. Vi måste också bygga ut den importkonkurrerande industrin för att på den så att säga passiva sidan påverka handelsbalansen. Detta understryker ytterligare min kritik mot de steriliseringsåtgärder som regeringen nu har framlagt förslag till, inte av sakliga skäl — jag vidhåller det, herr finansminister — utan av de psykologiska orsaker som regeringen själv med verkar till att skapa. Vi bör, som sagt, stimulera investeringarna, och då räcker det inte att vi bara bygger ut för de stora exportföretagen. De många mindre och medelstora företagen har stor betydelse för den svenska handelsbalansen. Många säljer direkt på export. Många är underleverantörer till större företag som säljer på export. Och dessa företag dominerar i hög grad den importkonkurrerande företagsamheten inne i Sverige. Man har alltså inte rätt att, som finansministern tycks göra i sitt interpellationssvar, nöja sig med att hänvisa till upplåning utomlands och till företagens goda vinstsituation och därav dra den slutsatsen att en fortsatt stram kreditpolitik inte behöver påverka den totala investeringsverksamheten. Detta är inte riktigt. Den mindre och medelstora företagsamheten har inte sådana reserver som de stora företagen har. De mindre och medelstora företagen har inte samma möjligheter som de stora att ta upp lån utomlands. De är över huvud taget mycket hårdare drabbade så snart kreditrestriktioner tillgrips. Just denna för vår handelsbalans och sysselsättning så väsentliga grupp kommer att drabbas av fortsatt stram kreditpolitik, en politik vars konsekvenser kommer att verka ut sedan de goda årens reserver har konsumerats. Konsekvenserna därav kommer att göra sig gällande just i det läge då konjunkturen håller på att vända neråt igen. På den punkten är ju alla överens, herr finansminister, att konjunkturen nu har passerat toppen och är på väg nedåt. Alla — LO, TCO, Industriförbundet och även konjunkturinstitutet — är överens om att konjunkturen nu håller på att vända. Därför borde det just nu vara angeläget att vidta lättnader och att över huvud taget inrikta den statliga kreditpolitiken på sådana åtgärder att utrymmet för de mindre och medelstora företagens kreditbehov vidgas. Man har också anledning att ställa sig frågande inför de kreditåtaganden gentemot omvärlden som diskuteras just nu inom regeringen. Jag tror mig veta — på den punkten är jag inte alldeles säker — att det har framförts propåer om exportkrediter till Polen, Sovjetunionen, även till Rumänien, har det sagts, och senast till det oljerika Algeriet. Visst är det värdefullt att på det sättet vidga handelsutbytet och söka stimulera exporten till sådana länder, men i ett läge då kredittillgången är så begränsad som den är för närvarande bör man verkligen allvarligt överväga om det inte vore bättre att i första hand se om det egna huset och satsa på den egna företagsamheten framför att göra satsningarna utomlands. Man bör också — som flera talare har varit inne på förut — allvarligt överväga om inte staten och kommunerna bör ta upp lån utomlands för att på det sättet minska trycket på den inhemska marknaden och vidga utrymmet för företagens kreditbehov. Finansministern argumenterade starkt mot en statlig upplåning utomlands. Jag har svårt att förstå hans argumentation. Det är inte svårt att göra en sådan upplåning utomlands om man verkligen vill. Då svarade Gunnar Sträng sig själv och sade att naturligtvis kan man' tänka sig att göra detta i ringa ut sträckning och om upplåningen är av övergående karaktär. Jag håller med om den sista punkten, att sådana här upplåningsåtgärder bör vidtas när de kan bli av övergående karaktär, när de verkligen behövs. Däremot håller jag inte med om att de skall vara av ringa utsträckning, utan lånen skall vara tillräckligt stora för att åstadkomma den lättnad som behövs. Vi har anledning att dra oss till minnes att vi byggt upp en stor del av vårt näringsliv och även våra järnvägar här i Sverige genom lån utomlands en gång i tiden. Jag har personligen svårt att förstå vad det egentligen är för skillnad mellan att staten går ut och lånar här hemma och att staten lånar utomlands annat än att ränteläget utomlands just nu är ogynnsamt. Men om någon skall kunna ta dessa ränteförluster borde det framför allt vara staten. Varför man skall behöva resonera om nya skatter för att täcka räntorna på lån utomlands när man inte behöver resonera om nya skatter vid upplåningar hemma går över mitt förstånd. Investeringsbanken har möjlighet att ta upp lån utomlands. Men det svenska bankväsendet i övrig har mycket små möjligheter till sådant. Skulle man inte kunna vidta lättnader i det hänseendet och stimulera en tillförsel av krediter till vårt land som sedan kunde kanaliseras via bankväsendet till de kreditefterfrågande svenska företagen? Detta är frågor som jag tycker att finansministern har anledning besvara. Han har själv desto större skäl att göra det som han i sitt interpellationssvar till herr Helén har förklarat sig inte vilja utesluta ”att mindre och medelstora företag kan komma att vidkännas vissa svårigheter att finansiera verksamheten”. Vi vill inte ha ett idiotstopp till. Vi har tillräckligt bistra erfarenheter av vad som hände 1971. Läget är i dag ovissare, osäkrare och i vissa hänseenden farligare än det var 1971. Vi vet nu vilka konsekvenser som då följde i form av efterkrigstidens största arbetslöshet. Den situationen måste vi nu till varje pris söka förebygga. Finansministern erinrade om att konjunkturinstitutet i sin rapport har förklarat att en ny uppgång i den internationella konjunkturen förmodligen kommer senast under andra halvåret 1975. Det är utomordentligt angeläget för oss att tillse att den konjunkturuppgången slår igenom här i Sverige och att det inte blir samma eftersläpning på nära ett år som under den senaste konjunkturuppgången, en eftersläpning som skapade stora svårigheter i vårt land. För övrigt finns det väl ändå anledning när man framför så optimistiska tongångar som finansministern och en del andra har anfört att påminna om att vi i dag har en hög arbetslöshet i vårt land som särskilt drabbar vissa utsatta grupper. Jag tänker på tjänstemännen, som inte minst här i Stockholm har stora bekymmer, och på akademikerna som har stora svårigheter och vilkas svikna förväntningar gör deras krisläge ännu allvarligare. Prisstegringarna har vi behandlat tidigare. När finansministern talade om prisstegringar gjorde han en jämförelse mellan september 1973 och september 1974. Var det för att slippa ta med höjningen av momsen den 15 september i år? Jag frågar bara. Vi skall också hålla i minnet att konjunkturinstitutet i sin prognos talar om en prisstegring på drygt 12 procent. Sedan räknar man med en ytterligare prisstegring på bortåt 8 procent nästa år. Då kommer man fram till 20 procent på två år, och det är verkligen ingen blygsam siffra. Finansministern talade om ordets makt över tanken och framhöll att det kan vara något ganska farligt. En stund efteråt säger finansministern att han hos skatteutredningen beställt en skattesänkning. Men, herr finansminister, är det sant? Har finansministern av skatteutredningen verkligen beställt en skattesänkning? Är det inte så att finansministern beställt en skatteomläggning och att de sänkningar av skatten för vissa grupper som det är fråga om skall täckas av ökade skatteinkomster på annat håll? Vi har — det kan konstateras varje gång finansministern och jag resonerar om skatter — helt olika utgångspunkter. Jag tror att det finns möjligheter att sänka skatterna i vårt land och därmed stimulera fram ökade arbetsinsatser, nya initiativ, ökad produktion och produktivitet. Men det tror inte finansministern. Skall vi för att komma överens vänta på att ejdern får gässlingar, som finansministern sade, då lär vi nog få vänta i all evighet. Jag har för övrigt aldrig hört talas om att ejdrar kan få gässlingar. Inte ens i Göteborg kan en åda få gässlingar, det kan jag försäkra finansministern om. Finansministern är ibland välgörande konservativ, ibland mindre välgörande konservativ. I ett hänseende är han inte särskilt välgörande konservativ, och det är när han för debatten precis på samma sätt år efter år. När Yngve Holmberg var partiledare talade finansministern om hur bra det var när Gunnar Heckscher var vår partiledare, och när Gunnar Heckscher var partiledare talade finansministern om hur bra det var när Jarl Hjalmarson var det. När nu jag befinner mig i den situationen nöjer sig finansministern inte med att åberopa en av våra tidigare partiledare, utan han räknar upp hela långa raden av dem. Jag tror inte att Arvid Lindman kom med, men det kanske var ett misstag från den konservative finansministern. Den här argumentationstekniken bör han enligt min mening sluta med. För även om blommorna vissnar och åter slår ut i blom så finns det vissa blomster, kriablomstren, som han någon gång borde upphöra att bjuda ut i buketter på det här sättet. Jag kommer så tillbaka till uttrycket ordets makt över tanken. Om jag inte minns fel yttrade finansministern ungefär följande: Det borgerliga förslaget om att bibehålla avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften skulle ställa anspråk på ökade skatteinkomster på 1,6 miljarder kronor. Men det är ju fel, herr finansminister. Den avdragsrätten har vi ju för närvarande. Den kan alltså inte ställa ökade krav på inkomster för staten. Om den avdragsrätten kvarstår blir det alltså ingen skillnad i det hänseendet. Skulle man inte lika väl kunna vända på resonemanget och säga att regeringsförslaget förorsakar en skattehöjning för löntagarna på 1,6 miljarder kronor? Jag kan försäkra finansministern att skatteutredningen inte föreslog en skattehöjning för löntagarna på 1,6 miljarder kro nor. Det fanns ingenting av det slaget av resonemang i skatteutredningen. Det har dokumenterats tidigare i dag. Sedan har vi diskussionen om Hagaöverenskommelsen och hur den slår för kommunerna. Den diskussionen har herr Löfgren, herr af Ugglas och många andra fört. Låt oss göra ett antagande för att klara ut den här problematiken. Antingen är det så att löntagarna i sina förhandlingar med kommunerna inte tar ut mer än vad som finns sedan man dragit ifrån de höjda arbetsgivaravgifterna, de höjda pålagorna, på kommunerna. Då har kommunerna naturligtvis inte förlorat någonting. De har inte förorsakats några extra utgifter, utan läget är plus minus noll. Men i det läget förlorar kommunerna på att skatteunderlaget blir väsentligt lägre än vad det skulle ha varit om man hade gått den vanliga vägen. De kalkyler som kommunerna har gjort för utvecklingen av skatteunderlaget håller inte i det läget, och kommunerna tillfogas därigenom en betydande förlust. För att göra ett annat antagande kan det vara så att löntagarna i förhandlingarna med kommunerna tar ut mera än vad som svarar mot kommunernas direkta merkostnader genom de höjda arbetsgivaravgifterna. Det innebär merkostnader för kommunerna men samtidigt ett något bättre skatteunderlag. För närvarande tar både stat och kommun i skatter ut en del av inkomstökningarna för de enskilda medborgarna. Men efter Hagaöverenskommelsen är det bara staten som täcker sig för de ökade utgifterna. Resonemanget om att kommunerna inte förlorar någonting håller alltså inte, herr finansminister. Då säger herr Sträng, att om man inte hade träffat den här Hagauppgörelsen så skulle löntagarna ta ut en dubbelt så stor lönehöjning. Ja, men det avgörande är ändå hur stort utrymme som står till förfogande. Man kan förhandla hårt, men man kan inte gå över gränsen för det utrymme som står till förfogande. Det har för övrigt löneglidningarna visat under det senaste året.

Herr talman! Jag vill minnas att jag i mitt första ganska långa anförande sade att riksbankens agerande vad avser affärsbankssystemet i år innebär att bankerna vet att de får expandera sin kreditgivning med ungefär 15 procent. Även om vi haft en prisstegring betyder det en volymökning för kreditgivningen. Hur affärsbankerna har disponerat denna ökning kvartalsvis är en senare fråga. Det är möjligt att de satsat särskilt hårt på första halvåret och därför just nu är tvingade att hålla igen för att inte årsresultatet skall överstiga den utsatta normen. Det kan vara en förklaring, och jag tror faktiskt att den är riktig. Vidare ställde herr Helén vid ett par tillfällen frågan: Skall vi svälta oss igenom problemet med underskottet i vår bytesbalans eller investera oss igenom det? Jag vill säga till herr Helén att jag knappast tror att någon nation är beredd att svälta sig igenom. Detta problem är inte antingen svart eller vitt, utan det kan ha alla nyanser där emellan. Man tar alldeles för starka ord i sin mun när man ställer problemet som om det antingen gäller att vi skall svälta eller investera oss igenom underskottet. Regeringen har ju med sitt under gårdagen framlagda förslag givit sin syn på det hela. Vi hoppas att vi skall ha möjligheter att investera oss igenom underskottet i bytesbalansen. Vidare vill jag säga att jag inte uteslutit möjligheten att staten även går ut som låntagare. Inte heller har jag uteslutit möjligheten att riksbanken ger de större kommunerna samma chans. Men jag vill inte vara med på förslag som det jag har hört från industrihåll: ”Bör inte staten helt hålla sig ifrån den inhemska kapitalmarknaden och i stället lämna den till företagsamheten?” Något av detta låg i oppositionsledarnas tal nu också. Jag har nämligen den uppfattningen att stora delar av svensk företagsamhet har ett så pass hyfsat vinstläge att de genom att varva inhemsk upplåning med utländsk upplåning har stora chanser att göra en företagskalkyl för sina investeringar som ger goda möjligheter att betala ränta och amortering; investeringen försvarar sig ändå som företagsinvestering. Det här är en avvägning som man alltid får göra, och jag har med detta således bara sagt: Tro inte att man kan driva linjen att staten går ur sina anspråk på den långa marknaden! Vi får säkerligen vara med och dela på gracerna både när det gäller den goda upplåningen och när det gäller den dyrare upplåningen. Sedan kan jag väl ge herr Bohman rätt i — det är möjligt att jag uttalade mig litet ofullständigt på den punkten — att skall staten gå ut och låna skall den inte göra det så ofta; det var det jag ville ha sagt. Om man bestämmer sig för att gå ut, då ligger det nog i praktiken så till att man får låna en hyfsad slant. Jag kan inte se någon annan praktisk framkomstväg. Men så länge vi har situationen att det är en låg ränta på den inhemska kapitalmarknaden och en högre ränta utomlands har vi det här problemet, och det är sannerligen inte så lätt att lösa. Jag har med det här bara sagt att vi väl får försöka dela på både det onda och det goda enligt vad vi efter en hygglig bedömning kommer fram till. Jag tror att det var herr Helén som talade om att det ju går att låna utomlands — man hade t.o.m. kunnat låna i Schweiz för en ränta som var väl så låg som vår inhemska kapitalmarknadsränta. Att man ändå inte är så pigg på att ge sig in på detta kan helt enkelt bero på att när det gäller Schweiz är det vissa kursrisker man tar med ett lån, och det kan verka återhållande på anspråken i fråga om att engagera sig på den marknaden. Jag tror att det är en naturlig förklaring. Herr Fälldin tog upp den gamla historien om hur regeringen och riksbanken har hanterat kreditgivningen förr i tiden. Jag tror t.o.m. han nämnde dramat från augusti månad 1970 när herr Hedlund ställde sig upp som någonting av nationens räddare och sade: ”Jag har möjligheter att låna utifrån för att på det sättet stilla alla hungriga låntagare.” Det var i och för sig ingen sensation.

Det var detta som gjorde att de hårda kreditåtstramningarna kom i maj månad. Vi hade ju en efterfrågan inom landet som i snabb takt konsumerade vår valutareserv, och om den hade fortsatt skulle den säkerligen ha fört oss farligt nära en devalveringssituation, vilket vi inte önskade. Under 1971, 1972 och 1973 har det ju inte varit några kreditrestriktioner att tala om. Bankerna har fått öka sin likviditet som de själva har velat, och de har gjort det. De har expanderat sin utlåning på ett mycket kraftigt sätt och följaktligen såsom affärsföretag haft utomordentligt goda år. Deras vinster är ju skillnaden mellan inoch utlåning, och en stor volym ger naturligtvis bättre vinster. Nu har vi den nya situationen att vi har haft högkonjunktur 1974, och vi har fortfarande pressen på vår valutareserv. Det rann ut 3,6 miljarder under första halvåret; det har varit lugnare nu under andra halvåret. Men det var ändock en så pass alarmerande varningssignal att riksbankens politik, som stöds av regeringen, har varit fullt förklarlig när det har gällt återhållsamhet i fråga om likvidiseringen av den svenska kreditmarknaden. Jag tror att herr Helén svarade med att ställa några frågor. Jag har väl svarat på dem. Möjligen är det en fråga kvar: ”Vad tänker finansministern göra med anledning av de bekymmer som den lilla och medelstora företagsamheten har visavi kreditsituationen i dagsläget?” Det finns väl inga generallösningar på detta. Det finns naturligtvis små och medelstora företag vilkas likviditet också är god. I de bygder i Småland där dessa företag dominerar har vi en expansion som är ytterst glädjande och som utgör en verifikation på att de ändå har löst problemen med finansieringen av sin expansion. Vi har de specifika utlåningsinstituten Industrikredit och Företagskredit, som har expanderat mycket starkt i sin utlåning under senare år. För två tre år sedan höll man en utlåning av mellan 300 och 400 miljoner kronor. År 1973 var utlåningen uppe i 800 miljoner. Hur stor den blir i år vågar jag inte ha någon uppfattning om, eftersom 1974 ännu inte har löpt ut. Emellertid vet jag att man från AP-fondernas sida fortsättningsvis försöker att förse dessa institut med en viss prioritet just med hänsyn till att man inte kan hänvisa dessa instituts låntagare, på samma sätt som de större företagen, att vända sig till utlandsmarknaden. Jag vill i detta sammanhang också korrigera ett påstående som jag fann i herr Bohmans inlägg. Jag tror det var han som sade att man Nr 115 a 3 3 Onsdagen den Det var tidigare en KASK StrA AR över de svenska affärsbånkerna när det 6'iövembers1974 gällde deras utlandsupplåning. Numera — sedan ett år tillbaka — fungerar de svenska affärsbankerna som låneombud för den svenska industrin, — Allmänpolitisk helt enkelt därför att de har en mera avancerad bankmässig sakkunskap debatt än vad det enskilda producerande industriföretaget har. Följaktligen kan man gå den vägen. Jag är ledsen, herr talman, att jag — eftersom jag utnyttjat min tid — kanske måste komma tillbaka i ett senare inlägg för att bemöta herr Fälldin. låter den svenska investeringsbanken gå ut och låna — varför skall man inte då kunna behandla de svenska affärsbankerna på samma sätt?
Herr talman! För några år sedan kom det ut en bok som hette Jag är en nyansernas älskare. Jag visste inte att författarnamnet var ett täcknamn för Gunnar Sträng. Men efter finansministerns undervisning här i kväll om att tillvaron inte är svart och vit utan att det finns nyanser —- jag skall inte säga i helvetet, för då får jag väl på nytt höra att jag använder för starka ord — så förstår jag att det var finansministern som fanns bakom den titeln. Jag håller med om att jag använde ett väl starkt ord. Det var kanske särskilt olämpligt när jag hade använt ordet svält i bokstavlig betydelse på förmiddagen, att använda det i bildlig betydelse på kvällen. Men det ber jag nu om ursäkt för. Vad det är fråga om är ju vilken huvudlinje man väljer, och därvidlag fattar jag att finansministern visserligen vill gå en medelväg men att han ändå är starkt medveten om nödvändigheten av att just investera sig igenom den här krisen. Jag fattar också att han är väl medveten om de mindre och medelstora företagens speciella problem och att han håller ögonen på att Industrikredit och Företagskredit inte skall bli utan pengar trots att AP-fonden har fått minskad ökning av sina resurser. Och jag vill bara lägga till: Tänk också på företagarföreningarna.

Jag hoppas alltså att den här debatten skall ha haft den nyttan med sig att finansministern känner att vi är många som uppmärksamt följer vad som händer.

Herr talman! Jag vill inte påstå att regeringen är skuld till att min röst inte längre bär. Jag konstaterar bara att av någon underlig anledning kan jag inte ge uttryck för vad jag skulle vilja ge uttryck för, och därför avstår jag från att utnyttja den replikrätt som jag har.
Herr talman! Det skulle vara frestande att fortsätta jordbruksdebatten med herr Fälldin. Han säger att den jordbruksmark som lagts igen till skog växer det bara sly på. Nu är det väl alltid någon som rår om marken, och att denna mark skulle behandlas speciellt styvmoderligt i förhållande till den andra skogsmarken har jag litet svårt att förstå. Oavsett om markägaren sätter potatis eller sår vete på marken eller låter skogen växa, så bör han rimligtvis sköta marken. Därför tycker jag att det underbetyg som herr Fälldin gav är litet grand oförtjänt. Det här är bara, som jag sade, marginaleffekter som inte löser det sorgliga, bedrövliga och dramatiska problemet med underskottet på föda i världen. Jag försökte beskriva vad man behöver — det är pengar och åter pengar för att angripa problemet från de utgångspunkter som jag här skisserade. Sedan är ju den avgörande frågan mellan herr Fälldin och mig att jag har valt vägen att låta företagen ha sina pengar för att investera dem, medan herr Fälldin anser att man i stället skulle skärpa bolagsskatten. Nu har herr Fälldin visserligen sagt att man då skulle befria - om jag fattade honom rätt — företagen från att betala ett par procent på denna socialavgift. Men om man inte låter företagen betala den här socialavgiften får man ju inte pengar till skattesänkningen, och det är detta som är det avgörande, såvida man inte som slutresultat vill ha ett minus i statsfinanserna eller rättare sagt en icke fullständig finansiering av det hela. Jag sade att det naturligtvis kunde vara frestande att få pengar av bolagen för att låta dem gå ut i den statliga hanteringen. Men jag tror att det på sikt är bättre om man har garantier för att pengarna sätts in i produktiva investeringar. Till herr Bohman skulle jag vilja säga att vi har ett kreditstopp som emellertid är modifierat, och herr Bohman hör inte samma klagomål från bankernas sida som herr Bohman själv presterat i talarstolen här i dag. Bankerna är inte glada — det är jag den förste att erkänna — men det är inte samma nödrop som jag tycker mig ha hört från oppositionssidan här i afton. Vidare är det ju regelbundna konferenser mellan riksbankschefen och mig och mellan riksbankschefen och bankdirektörerna — i det senare fallet mycket tätare konferenser. Och denna kammare har ju ändå klart för sig att den nuvarande riksbankschefen inte är någon oresonlig människa. Han är kunnig i ekonomiska ting och begriper lika bra som någon annan vad det innebär om man drar åt kreditskruvarna så att inves teringslust och företagaranda försvinner.

Det är den avvägningen vi får göra så gott vi kan. Sedan tog herr Bohman upp frågan om krediten till öststatsländerna och vissa u-länder. Frågan där gäller om den svenska industrin, som är en industri med världsmarknaden framför sig, skall släppa ifrån sig sina möjligheter till andra nationer. Tyvärr har det blivit så att man numera inte konkurrerar bara med pris och kvalitet utan också med räntor och krediter. Jag förstår också att man i den svenska industrin, som har världsmarknaden som sin avsättningsmarknad, har intresse av att inte släppa ifrån sig vissa områden ute i världen som man har börjat penetrera och som i det långa loppet kan bli stora och givande exportmarknader. Även där har vi att göra avvägningar, och det gör vi också för närvarande så gott detta nu är möjligt. Ja, sedan skall jag villigt erkänna att jag naturligtvis har svårt att konkurrera med herr Bohman när det gäller faunan i den svenska skärgården. När det gäller floran skulle jag kunna vara beredd att ta upp konkurrensen men knappast när det gäller faunan. I fortsättningen får jag väl göra som Evert Taube, när han sjunger om att tärnan har fått ungar, och använda det som täckord för vad det nu kan vara för speciell art i fågelvärlden vars ägg blir kläckta ute vid herr Bohmans sommarstuga. När herr Bohman slutligen beskyller mig för att återkomma med samma argumentering, så kan väl detta bero på att jag försöker svara på herr Bohmans egna argument. Men jag lovar herr Bohman att jag inte skall sjunga ”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor”, när vi kommit fram till avslutningen på nästa års vårsession i riksdagen.

Herr talman! Jag noterar som ett positivt och bra besked att finansministern nu säger att han inte utesluter möjligheterna att staten får gå ut och låna på den internationella marknaden. Det är besked åt rätt håll. Sedan kan jag bara beklaga att finansministern ser på den svenska rollen i världens livsmedelsförsörjning på det sättet att den bara har marginella effekter. Finansministern vet ju lika väl som jag att den politiska inriktningen från regeringen har varit att sänka vår självförsörjningsgrad till 80 procent. Och ett sätt att nå det målet var att ta en tredjedel av den brukade arealen ur livsmedelproduktionen. Detta följdes sedan upp av lantbruksnämnderna på det sättet att de inte beviljade lån till gårdar inom vissa områden, därför att de inte fyllde kraven att passa ihop med de återstående två tredjedelarna. Jag menar allvar och säger inte detta i första hand för att få till stånd en debatt om de här frågorna. Det Nr 115 Onsdagen den välgörande gentemot världen i övrigt att regeringen förklarar öppet och 6 november 1974 uppriktigt att vi är beredda att överge denna politik; vi är beredda också — — si Sverige att ha som målsättning att disponera all åkerjord för livsme Allmänpolitisk delsproduktion. debatt Det har lämnats många besked här i dag, bl.a. av herr Helén, om vad varje minut betyder, vad varje dygn betyder. Flera sådana besked lämnas under denna vecka i Rom. Vi kan inte ställa oss vid sidan av vore välgörande för den svenska debatten och jag tror också att det vore de här problemen. Vi kan inte undandra oss vårt ansvar. Sedan ger jag finansministern alldeles rätt när han säger att det är en fråga om att öka produktionen också i u-länderna, det försökte jag säga själv tidigare i dag. Det är en fråga om att förbättra distributionsmöjligheterna. Det är en fråga om att få bukt med lagringsproblemen. Inte heller i dessa avseenden får vi ställa oss vid sidan. Det var bl.a. mot den bakgrunden som jag menade att Sverige borde stå kvar vid vad riksdagen uttalade i våras, nämligen att vi var beredda att gå in med pengar till den då planerade oljefonden och nu växla över dem på livsmedelssidan.
Herr talman! Enligt min gamla vana blir det på det sättet att jag får ta debattörerna en i taget, och jag har en känsla av att detta är det sista inlägget jag har att göra. Jag vill först vända mig till herr Werner. Han säger att man med propositionen 177 som lades på riksdagens bord i går vill få löntagarna att avstå från att ta ut de löner de i annat fall skulle kunna få, då talar han inte för den samlade fackföreningsrörelsens räkning. Det finns ett intresse från den fackliga rörelsen — det gäller både tjänstemän och LO folk —- att om möjligt få en avtalsrörelse som är sammanhållen och präglad av en viss solidarisk lönepolitik. Det är svårt att leva upp till de goda ambitionerna om vissa speciella yrkesgrenar har exceptionellt goda vinster i förhållande till andra. Propositionen 177 är ett försök att medverka till en sammanhållen och därmed också solidarisk lönerörelse. På den punkten finns inga delade meningar mellan ledningarna i de fackliga organisationerna och mig. Sedan förhandsdiskuterade herr Werner bostadsfrågorna. Jag går självfallet inte in på dem nu, eftersom vi kommer tillbaka till dem längre fram. Allra sist vill jag till herr Fälldin säga följande. När lantbruksnämnden inte beviljar lån är det förmodligen av det enkla skälet att man — även lantbruksadministrationen — har den uppfattningen att skall man satsa pengar på ett jordbruk skall det vara ett jordbruk som vederbörande jordbrukare kan leva anständigt på

Herr talman! När det regnar välling har den fattige ingen sked — detta gamla ordspråk, som för inte så särskilt länge sedan var en dyster realitet för det allt övervägande flertalet även av vårt lands invånare, har fått förnyad aktualitet bland fattiga människor, men nu långt från Sveriges gränser. Jag syftar på de oljemiljarder av nästan astronomisk storleksordning som nu strömmar in från i-länderna till några oljeproducerande u-länder, där de med något undantag tas om hand av despotiska självhärskare av såväl uråldrig feodal modell som modern marxistisk-socialistisk. Pengarna används efter dessa härskares suveräna bestämmande. Den stora massan människor i dessa oljefurstars länder är emellertid fortfarande, trots oljemiljarderna, lika fattiga och lika underkuvade som tidigare och torde så förbli åtminstone under överskådlig tid. Hela detta djupt motbjudande skådespel avslöjar en brutal sanning, nämligen att människan under de senaste ca 20000 åren av sin utveckling, då hon lämnat jägarstadiet för att bygga och leva i samhällen, ur moralisk och etisk synpunkt inte utvecklats ett enda tuppfjät. Samma ha-begär, samma hävdande av den starkes rätt på den svages bekostnad firar fortfarande samma triumfer. Det finns sannerligen rika tillfällen för dem som inser eller försöker inse sammanhangen att resignera eller förtvivla. d För oss välnärda människor i Sverige, som på en liten utpost i norr av en ödets nyck får njuta det mesta av detta livets goda, delvis på grund av hårt eget arbete, kanske främst av tidigare generationer, delvis på grund av yttre gynnsamma omständigheter, finns anledning väl att förtvivla men aldrig att resignera. Vi måste först och främst slå vakt om, återerövra och ständigt effektivisera det bräckliga politiska system som kallas för svensk demokrati, men dessutom måste vi efter måttet av våra krafter ständigt söka påverka utvecklingen på det internationella planet i riktning mot ökad humanisering av det mänskliga beteendet, något som kanske så småningom kan initiera en utveckling mot demokratiska system även i dagens vänsteroch högerdiktaturer. Handfast materiell hjälp ingår självklart också i våra förpliktelser. En svensk isolationism i form av orkeslöst navelskådande på egna uppförstorade problem vore en utmaning mot alla de moraliska och etiska värden som vi så ofta med stolthet slår vakt om. Denna min inställning eller politiska filosofi om vidgade internationella engagemang för svenskt vidkommande som jag givit uttryck för innebär naturligtvis inte att vi skall underlåta att ta itu med komplicerade frågor på hemmaplan. Tvärtom, genom att energiskt söka lösa problem har vi möjligheter att ge bidrag till omvärlden, dels genom att frigöra resurser utomlands som annars fått lov att tas i anspråk för vår del, dels genom att exportera lösningar med vilka vi klarat våra egna svårigheter. Det problem som i dag och för avsevärd tid framåt torde komma att tränga sig framför de flesta andra världen över är frågan om energiförsörjningen. De självhärskande oljefurstarna, vilkas ställning och inställning jag nyss helt kort kommenterade, bidrog genom sina åtgärder förra vintern till att på ett dramatiskt sätt öppna världens ögon för vilket gigantiskt problemkomplex oljeförsörjningen utgör. Inte minst fick svens ka folket i en handvändning klart för sig problemens vidd. I sin tur startade denna insikt en debatt här hemma om hur vi i dag och i framtiden skall klara vår energiförsörjning. Denna debatt, som i och för sig ur rent saklig synpunkt borde vara fylld av olika aspekter och genomtänkta avvägningar, har emellertid kommit att fokuseras mot en enda punkt: för eller emot kärnkraft. Det torde knappast vara för mycket sagt att denna debatt borde hyfsas väsentligt. Båda sidor gör sig tyvärr skyldiga till ibland allvarliga men oftast löjliga övertramp i debatten med för båda negativa psykologiska verkningar ute bland dem som man vill påverka. Kärnkraftsentusiasterna gör sig enligt min mening skyldiga till två debattmisstag. De försöker för det första göra gällande att endast kärnkraftslägret har tillgång till s.k. experter och folk som begriper energiförsörjningsproblemen, och de försöker för det andra att bortförklara eller negligera såväl de många risker som är förenade med kärnkraftsproduktion som det allt sämre rent ekonomiska utbytet i form av ökande pris på den framställda elkraften som sådan produktion ger. Den sistnämnda faktorn har fått en drastisk illustration genom snabbt ökande svårighet att finansiera uppförandet av kärnkraftverk i USA. Banker och kreditinstitut vägrar helt enkelt i vändningen, sannolikt därför att de utifrån sina bedömningar som kreditgivare anser att det finns säkrare och lönsammare investeringsobjekt än kärnkraftverk med deras ideliga driftstopp. Det är de många driftstörningarna, medförande lågt kapacitetsutnyttjande, som gör att produktionen av elkraft genom kärnenergi blir åtskilligt dyrare än vad man kalkylerade med för bara några år sedan. Enligt min mening skulle kärnkraftsentusiasterna göra klokt i att erkänna att driftstörningarna är ett utomordentligt besvärligt och ur ekonomisk synpunkt ytterst allvarligt problem, i stället för att bagatellisera det hela och skylla på inkörningssvårigheter och barnsjukdomar. Jag tillät mig häromdagen att i en tidningsartikel kommentera detta med kärnkraftverkens påstådda barnsjukdomar och framhöll att eftersom dessa barnsjukdomar nu härjat i ett tjugotal år tycks de ha övergått i ett kroniskt stadium och byter väl snart rubrik och kallas åldersdemens. Uttalandet var och är tillspetsat men torde innehålla åtskillig sanning. Jag vill i sammanhanget peka på ett uttalande av Carl Hocewar, teknisk expert åt den amerikanska atomenergikommissionen, vilken gjort ett uppmärksammat avhopp från kommissionen i frågan. Han sade häromdagen att ”sanningen är att vi inte förstår alla problem i kärnkraftverkens säkerhetssystem, varför vi måste försöka komma till rätta med dessa pro blem innan vi fortsätter att bygga ut kärnkraften”. Jag vill stryka under de sista raderna i detta yttrande och återkommer längre fram till dem. Det inslag i debatten som enligt min mening mest påtagligt försvagat kärnkraftsanhängarnas position är försöken att för sin räkning ta monopol på förmågan att bedöma energiproblematiken. Man förkunnar att energikris och liknande kan lösas endast på ett sätt, nämligen genom en jättesatsning på kärnkraftsutbyggnad i vårt land. De vetenskapsmän som stöder kärnkraftssatsningen åsättes utan hämningar etiketten ”experter” eller ”fackmän” oavsett inom vilken vetenskaplig diciplin de arbetar, medan de vetenskapsmän som är tveksamma inför kärnkraften och storsatsningar på denna betecknas som ”tyckare” eller ”misslyckade forskare”. På samma sätt indelar man resten av människorna, alltså de många som inte är vetenskapligt skolade men som i egenskap av vanliga vardagsmänniskor ändå är intresserade av energiproblemen och efter bästa förmåga diskuterar dessa. De bland dessa människor som vill satsa på kärnkraftsutbyggnad anges vara kloka, balanserade och ansvarsfyllda, medan kärnkraftsmotståndarna utmålas som oansvariga fantaster, obekymrade om vårt folks välfärd och framtid. Sådana enkla generaliseringar övertygar ingen och borde i saklighetens intresse — framför allt därför att det rör sig om så ytterst allvarliga ting — bannlysas ur debatten. Detta konstaterande gäller också åtskilliga av kärnkraftsmotståndarna. På den sidan förekommer också onödiga debattövertramp, generaliseringar och överdrifter. Det är lika meningslöst att över en kam dra alla dem som tror på kärnkraften som den enda lösningen på våra energiproblem och utmåla dem som omoraliska, ohederliga och köpta av storkapital och multinationella företag. Tilltron till det uppenbarligen i sig ärliga uppsåtet, grundat på oron inför kärnkraftens kända och okända följder, minskar i hög grad genom sådana överdrifter och beskyllningar. För min del vill jag klart deklarera att jag i dag är bestämd motståndare mot ytterligare kärnkraftsutbyggnad i detta land, men att jag intar denna hållning därför att jag finner att övertygande skäl av såväl social, hälsomässig som ekonomisk art talar mot en sådan utbyggnad. Jag är emellertid ingen rabiat motståndare till blotta begreppet kärnkraft utan är beredd att diskutera satsning på kärnkraft den dag då klara fakta, redovisade och underbyggda av opartiska och av politiska och ekonomiska intressen oberoende vetenskapsmän, utvisar att kärnkraftsproduktion som sådan och även dess biproduktion är ofarlig för människans hälsa och säkerhet. I en sådan situation är det dock för mig självklart att även ingående granska de ekonomiska kalkylerna och sålunda jämföra kostnaden för energiproduktion via kärnkraft med sådan produktion med tillhjälp av alternativa energikällor. Den ekonomiska aspekten på kärnkraftsproduktion är nämligen nära nog lika väsentlig som hälsooch säkerhetsaspekterna. Och den ekonomiska aspekten framstår i särskild relief därest inom 15 å 20 år alternativa energikällor som är relativt ofarliga och driftsäkra kommer att stå till buds. Herr talman! Jag tror att så kommer att bli förhållandet. Detta är visserligen en tro, men en tro som gränsar till övertygelse. Och jag och de många jämte mig som har denna tro är utan tvivel lika stora realister som de som tror motsatsen. Jag kan underbygga min tro, realistisk eller inte, med exakt samma argument som Gunnar Sträng häromdagen använde i ett annat sammanhang. Han yttrade att det väl närmast vore otroligt om inte våra eminenta vetenskapsmän inom kort skulle kunna lösa de säkerhetsoch avfallsproblem som i dag är förknippade med kärnkraften och att full trygghet för liv och hälsa även för våra efterkommande sålunda skulle bli garanterad. Jag vill med Gunnar Strängs ord säga att det väl nästan vore otroligt om inte våra eminenta vetenskapsmän inom kort skulle kunna lösa de problem som är förknippade med framtagandet av alternativa energikällor, fullt tillräckliga för världens energibehov och dessutom utan skaderisker. Det har nämligen inte förrän nyligen börjat satsas på sådana initiativ. Dessa satsningar är för övrigt mikroskopiska i förhållande till de många miljarder dollar, rubel, kronor etc. som satsats på utveckling av kärnkraften. De alternativa energikällor som synes ligga närmast sin lösning för praktisk användning i stor skala är den direkta solenergin och jordvärmen, av vilka jordvärmen relativt snabbt med energiska forskningsinsatser i stor skala synes vara intressantast. Jag har här inte möjlighet att redovisa de närmare tekniska detaljerna utan vill inskränka mig till att fästa uppmärksamheten på en rapport som Byrån för geologisk forskning och mineralforskning i Frankrike i dagarna lämnat till ministeriet för industri och forskning. Enligt denna rapport är det möjligt att med ny teknik utvinna jordvärme i flera franska regioner, och man beräknar att installationer som värmer upp 7 miljoner lägenheter och sparar 20 miljoner ton olja till 1985 kan göras. Siffran 7 miljoner lägenheter motsvarar ungefär halva Frankrikes befolkning. Flaskhalsen är emellertid bristen på borrutrustning. I Sverige är fackmän på jordvärmens område övertygade om att ungefär samma förutsättningar föreligger här som i Frankrike att utnyttja denna energitillgång men att kraftiga satsningar på forskning och utveckling av bl.a. borrteknik måste ske. Det finns anledning att erinra sig det faktum att nära hälften av Sveriges energiproduktion går just till uppvärmningsändamål. Sammanfattningsvis vill jag sålunda understryka att något nytt beslutsunderlag rörande kärnkraften som motiverar en ändring i fjolårets riksdagsbeslut innebärande ett moratorium i fråga om vidare utbyggnad inte föreligger. Däremot har nya och intressanta fakta framkommit i fråga om alternativa energikällor och sådanas relativt snart kommande åtkomlighet för praktisk användning — jag tänker främst på jordvärmen men även på den direkta solenergin. Den delen av beslutsunderlaget som redovisar argumenten mot utbyggnad av kärnkraften bör kraftigt förstärkas. Eftersom det knappast kan vara mer tryggt eller tilltalande att vara beroende av två supermakters ensidiga bestämmande av vår tillgång till kärnkraftsbränsle, nämligen anrikat uran, som bara de för överskådlig tid kan framställa, än av en handfull oljefurstar som levererar olja mer eller mindre nyckfullt, måste slutsatsen för svensk del bli att så snart som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt göra sig oberoende av olika sorters potentater på energiråvarornas område.

Under senare år har världsekonomin råkat i en besvärlig obalans vars följder kan bli mycket svårberäkneliga och kanske också ödesdigra, framför allt för de svältande folken i världen. De olika nationella regeringarna sätter in olika motåtgärder, ibland nästan i desperation, och det första målet är att komma till rätta med det värsta otyget, nämligen inflationen. Det börjar emellertid bli uppenbart att det saknas ett viktigt instrument i den annars rikhaltiga samling ekonomiska verktyg som regeringarna i världen i dag förfogar över i form av finanspolitiska medel, räntevapen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. Det är det övergripande instrument som en genomtänkt och samlad näringspolitik utgör. Även här i Sverige, där vi klarat inflationseländet relativt hyggligt, upplevs saknadén av ett brett näringspolitiskt program alltmer påtagligt för varje konjunktursvacka som kommer. Enligt samstämmiga prognoser torde en ny sådan svacka för vår del inte vara särskilt avlägsen. Det är därför i högsta grad av nöden att vi äntligen diskuterar oss fram till och beslutar om ett sådant näringspolitiskt program. Centerpartiet har länge rest detta krav och även framlagt alltmer genomarbetade programförslag här i riksdagen. Vi kommer inom kort att presentera ett fullständigt program sedan det nödvändiga kommittéarbetet nyligen avslutats. Jag tänker här inte föregripa den kommande debatten om detta program — endast helt kort beröra ett utomordentligt viktigt avsnitt som finns inrymt i detta, nämligen småföretagarna och deras situation i dag och i framtiden. Även om det inte minst här i riksdagen talats mycket om småföretagen under senare år och vissa åtgärder till deras förkovran beslutats hårdnar ändock deras situation hela tiden alltmer. Det är framför allt på två områden som snabba insatser måste till om våra småföretag skall kunna spela sin betydelsefulla roll i näringslivet även i framtiden och om vårt näringsliv kontinuerligt skall tillföras den nödvändiga vitalitetsinjektion som nyetablering av småföretag utgör. Utan sådan nyetablering kvävs näringslivet långsamt inifrån. De två områdena det gäller är tillförseln av riskkapital, främst långsiktigt sådant, och mekanismerna i samband med överlåtelse av företag i samband med dödsfall, ägarpensionering och liknande. Tillförseln av riskkapital till småföretagen har alltid varit undermålig och hotas nu av ytterligare försämring. Den svenska kapitalmarknaden, främst AP-fonden, blir i fortsättningen inom överskådlig tid alltmer otillräcklig enligt uttalanden av bl.a. riksbankschefen, som uppmanar företagen att kraftigt öka sin upplåning utomlands. Vi har nyss lyssnat till en debatt om denna upplåning. Men vilka företag har kanaler till och förbindelser med den utländska kapitalmarknaden? Ja, i varje fall inte de små företagen. Skall denna ganska äventyrliga vigilansväg beträdas måste ovillkorligen sådana tvingande regler tillskapas som gör det möjligt för småföretagen att i samma utsträckning som de stora låna utomlands. Ett lämpligt instrument utgör de s.k. mellaninstituten — Industrikredit, Företagskredit, Företagskapital m.fl. — som för kanalisering av lånemedel till småföretagarna bör ges möjligheter att ta upp krediter utomlands — detta självfallet som ett andrahandsalternativ om inte den bästa utvägen, nämligen direkt statlig upplåning utomlands som kan kanaliseras över till dessa institut, kan ske. Finansministern gav ju nyss uttryck för vissa förhoppningar i den riktningen. Dessa institut måste också upprustas och förses med större kapacitet så att den svenska kapitalmarknadens, dvs. AP-fondens, om än otillräckliga håvor fördelas mer jämlikt mellan storföretag och småföretag. Ett led i effektiviseringen av dessa mellaninstitut är regionalisering av dem och ett mer intimt samarbete med företagarföreningarna. När det gäller överlåtelse av många gånger väl skötta och förnämliga småföretag av familjeföretagstyp händer det alltför ofta att dessa uppköps av investmentbolag eller av multinationella företag. Då det är ett uppenbart intresse att denna trafik hejdas och dessa företag kan fortsätta med en fri och oberoende utveckling måste regler tillskapas som möjliggör en smidig övergång till andra som vill driva företaget vidare som en oberoende enhet. Dessa andra kan vara nästa generation men också de anställda. Det finns en tendens i tiden att iakttaga, nämligen ett glädjande intresse hos de anställda att vilja övertaga ett familjeföretag som skall överlåtas eller som hotas av nedläggning. Samhället bör på allt sätt underlätta möjligheterna för intresserade grupper av löntagare att satsa på den kooperativa företagsformen och sålunda få uppleva företagandets alltid hårda men ofta fascinerande arbete.

Herr talman! Den aktuella samhällsdebatten har allvarliga präglingar. Den domineras av energikris, råvarukris, miljöförstöring och andra allvarliga hot mot den mänskliga civilisationen. Det finns många veten skapsmän och experter som menar att mänskligheten har framtiden bakom sig. De gör det mot bakgrunden av sinande resurser, den våldsamma, okontrollerade befolkningstillväxten och världssvälten. Mot dessas utsagor kan man sedan ställa de framtidsforskare som envetet talar om den tekniska utvecklingens obegränsade möjligheter att lösa kända och ännu okända problem. Det är ur denna debatt som folkpartiets handlingslinje med aktsamhet, sparsamhet och ett riktigt användande av våra resurser kommit fram. Vi måste i fortsättningen handskas mycket varsammare än tidigare med de mänskliga och materiella resurserna och i begreppen standard och tillväxt också lägga in totalbegreppet livsmiljö. Denna folkpartiets linje betyder inte att vi vill skapa ett stillastående idealsamhälle, nöja oss med vad vi har och sluta dörren mot omvärlden. Omvärlden står ju inte stilla, den förändras och måste förändras. Inte minst u-ländernas situation av i dag kräver en förändrad morgondag. Det är ett vägval — men inte ett vägval bara för oss, utan för människor i alla länder. Så länge vi finns med i en internationell konkurrensekonomi bestämmer vi inte heller spelreglerna själva. Därför måste vi politiskt stimulera vårt näringsliv med positiva åtgärder samt öka investeringarna och de produktiva resurserna. Vi behöver konkurrenskraft mot omvärlden för att kunna fortsätta reformarbetet och ge människorna en meningsfull sysselsättning. Det finns inga enkla lösningar för att klara dessa problem. Jag skall senare ta upp några detaljfrågor till belysning. Generellt gäller emellertid att vi måste stimulera företagare. Vi inom folkpartiet tror på stimulansen som det verksamma medlet, och vi vill vara återhållsamma med statlig styrning och reglering inom olika branscher. Vi måste vara försiktiga med byråkratiska pålagor, och vi måste dämpa kostnadsutvecklingen. Det är, kort sagt, viktigt att vi här i Sverige satsar på ett bra klimat för företagsamheten i landet. Jag har talat om det internationella sambandet i de näringspolitiska frågorna, och den gör planeringen inom ett företag mycket komplicerad. Man måste kunna rätt bedöma utvecklingen av marknader och produkter samt den internationella konkurrensen. Bara för något decennium sedan kunde man räkna med att ha en ny produkt tekniskt färdig och inkörd på marknaden inom något eller några år. Nutidens komplicerade produkter har ofta en utvecklingstid på fem år och däröver, och sedan är överlevandetiden mycket kort — snart är det dags för något nytt. Det är främst de små och medelstora företagen som upplever dessa problem som särskilt besvärliga. Ofta är det familjeföretag med inriktning på traditionella produktgrupper och försäljning på den svenska hemmamarknaden. Det är många gånger svårt för dessa företag att hålla sig orienterade om alla förändringar i omvärlden som på kort eller lång sikt förändrar deras konkurrensläge. Det finns naturligtvis mindre företag som manövrerar skickligt i dessa farvatten med många undervattensskär, men läser man statistik över företagsnedläggningar och konkurser finner man att det är främst de mindre företagen som har dukat under i den alltmer hårdnande konkurrensen. Men det är inte bara den marknadsmässiga konkurrensen som gör de mindre företagen mer sårbara. De stora företagen har ett helt annat läge när det gäller förhandlingar om utrymme i samhället och ägnas en helt annan uppmärksamhet och stödvilja från beslutsfattare av olika karaktär — t.ex. politiker på olika nivåer och personer i kreditinrättningarna. Om ett litet företag har stora bekymmer är det oftast en uppgift för företagaren att klara av — ensam. Om ett stort företag, dominerande på sin ort, får svårigheter, ställer samhället i sin helhet ofta upp. Man tänjer på den kommunala kompetensen ut till den yttersta fibertråden för att hjälpa. Man stöder med uppvaktningar hos departement och andra myndigheter, och de goda pengarna plockas fram därför att det är ett samhällsekonomiskt intresse att de stora företagen klaras. Denna uppmärksamhet och hjälp är det väl ingenting att säga om, men man glömmer lätt att också de små företagen gör en mycket stor social och samhällsekonomisk insats. Om man ser på antalet sysselsatta i svenskt näringsliv finner man att företag med upp till 10 anställda sysselsätter hela 15 procent av alla företagsanställda i landet. Höjer man storleken upp till ett tak på 50 anställda — alltså fortfarande rätt små företag — finner man att andelen av det totala antalet företagssysselsatta är hela 37 procent. De mindre industriföretagen svarar för ca 15 procent av Sveriges totalexport, och de spelar en betydelsefull roll ”bakom kulisserna” som underleverantörer till verkstadsindustrin med ett leveransvärde år 1970 på 10 miljarder kronor. De små företagen märks inte utåt så mycket. De har små eller inga resurser för egen PR, de ägnas ingen uppmärksamhet av samhällsdebattörer, och inte heller blir de föremål för djupgående analyser på tidningarnas företagsoch börssidor. Men de har en mycket stor betydelse för svenskt näringsliv och ekonomi — den sanningen står sig. Med den sanningen som bakgrund bör vi politiskt göra en kraftigare satsning än hittills för att förändra klimatet för de små och medelstora företagen. Alla demokratiska meningsriktningar i vårt land bekänner sig i princip till det blandekonomiska systemet. Detta betraktas som en till svenska förhållanden väl anpassad kompromiss mellan de fria företagens anspråk på rörelsefrihet och initiativrätt och statens krav på inflytande över ekonomi och arbetsmarknad. Man anser att blandekonomin i svensk tappning är en god medelväg. Lagom =— för att använda ett unikt svenskt ord — för att behålla den enskildes intresse och förmåga att göra en skapande insats. Lagom för att det allmänna skall ha kontrollen över de ramar inom vilka företagsamheten har att arbeta. I denna blandekonomi har de deltagande parterna ett ömsesidigt ansvar. I detta ansvarstagande tycker jag att de små och medelstora företagen har glömts bort. De har skyldigheterna mot samhälle och anställda men de har inte fått omsorgerna. De skatteoch avskrivningsregler som vi har i Sverige är relativt bra för de stora företagen, men de små företagen kan ofta inte tillgodogöra sig fördelarna. Tvärtom drabbar skattereglerna ytterligt hårt de små företagen vid generationsskiften och äventyrar framtiden. Och kreditmarknaden är oftast ytterligt kärv för den lille företagaren då han saknar bankmässiga säkerheter. Han orkar inte heller med att utveckla nya produkter på grund av de stora kostnaderna. Och småföretagaren har ofta en lika tungrodd administration att hantera som de större företagen — utan att ha deras resurser. Skatter, ATP-avgifter och andra uppbörder skall redovisas, och löpande kontakter med myndigheter blir ofta en tidsödande pappersexercis. Dit hör t.ex. mängder av statistikuppgifter. Den svenske medborgaren i allmänhet har fått en ökad fritid — småföretagaren får använda sin till att fylla i blanketter, utan att kunna inse nyttan av detta. Medan jag är inne på de små enheternas betydelse för svenskt näringsliv vill jag också överföra resonemanget på jordbrukets område. Även här har vi haft en stark övertro på de stora enheternas betydelse och format en jordbrukspolitik där de stora enheterna fått statsmakternas stöd och där de mindre brukningsenheterna satts på undantag för att slås ut i framtiden. Särskilt i Norrland och i andra regioner av Sverige där fördelarna med de stora jordbruken är ytterst tvivelaktiga — lönsamheten har inte varit tillfredsställande — har det mindre s.k. familjejordbruket visat en förbluffande livskraft. Min tro är också att det mindre jordbruket fortfarande kan spela en betydelsefull roll i hela landet och att man bör ge samma stöd åt denna brukningsform som åt de större enheterna. Denna fråga har diskuterats tidigare här i kväll, men jag vill också peka på den chans åt familjejordbruket som de höga livsmedelspriserna ute i världen ger och framhålla, att den ökade produktiviteten kan nyttiggöras i en aktiv u-landsinsats i katastrofsituationer, främst genom användande av tillgängliga lager. Jag ser en klar intresseskillnad mellan stora företag och små företag. Frågan är om den inte är större mellan dessa företagsgrupper generellt sett än mellan löntagare och arbetsgivare. Det som är bra för de stora företagen kan ibland vara undergången för de små. Detta förhållande bör uppmärksammas av samhället, och en djupgående analys av den mindre företagsamhetens betydelse och villkor bör göras för att kunna följas upp i åtgärder för att förbättra de mindre företagens livsvillkor. Jag har tidigare i mitt anförande betonat betydelsen av stimulans i näringslivet. Det står i kontrast till en dirigerande, centralistisk politik. En utredning med en majoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister har nyligen föreslagit att man skall dirigera företagens lokaliseringar genom etableringskontroll. Det innebär att en statlig myndighet skall avgöra om och var ett företag skall få bygga eller utvidga. Folkpartiets representant i utredningen, herr Eriksson i Arvika, har tillsammans med moderaten i utredningen reserverat sig mot detta. Vi skapar inte fler arbetstillfällen genom att flytta omkring de arbetstillfällen vi har. Vi bör i stället stimulera lokaliseringar till områden där det är brist på arbetstillfällen. Och de som jobbar i de aktuella företagen — ägare och anställda — känner bäst möjligheter och svårigheter. Rätten att besluta bör därför ligga kvar i det enskilda företaget. Det är riktigt att låta staten dra upp ramar för verksamheten, men staten skall inte styra företagen inifrån. Karl Erik Eriksson har folkpartiet bakom sig i denna fråga. Vi säger nej till en centralt styrd etableringskontroll. Folkpartiets nej till etableringskontroll är ett nej. till förstärkt centralstyrning och det är ett nej till en negativ expansion av den offentliga sektorn, och vi tror inte att man genom denna åtgärd på något sätt främjar sysselsättningen i exempelvis skogslänen. Eljest kan jag försäkra att folk partiet är ytterligt känsligt för de problem som följer med arbetslösheten i glesbygderna. I det här sammanhanget måste jag beröra den viktiga frågan om miljön i och omkring vissa av våra större företag. Det har exempelvis kommit ytterst alarmerande rapporter från företag som tillverkar vissa typer av plaster. Här ser jag bara en utväg: hotet mot de anställdas liv och hälsa måste avlägsnas, eljest får inte produktionen fortsättas. Smältverket i Rönnskär är ett annat exempel. De utsläpp som där skett har bevisligen skadat växtligheten inom ett stort område på landbacken, och verkan av de gifter som spolats i havet kan man ännu ej överblicka. Vilka risker som finns för de anställda och närboende är jag inte kapabel att yttra mig om, men det går att peka på samspelet människa-miljö som en betydelsefull hälsofaktor. Här är drastiska åtgärder i förbättrande syfte aviserade av företaget, men det är märkligt att de missförhållandena fått vara kvar ända fram till våra dagar, genom flera generationer. I den del av vårt land där dessa företag verkar har vi ett besvärligt sysselsättningsläge, och de industrier som finns där måste vi vara rädda om. Men det får aldrig bli ett köpslående mellan arbetstillfällen och risker för anställda och närboende. Herr talman! Jag har i mitt anförande dragit en lans för de små och medelstora företagen och pekat på den betydelse denna företagsform har i samhället. Avslutningsvis vill jag peka på svårigheten att effektivt ta till vara individens betydelsefulla roll vid stordrift. Beslutsnivåer staplas på varandra och initiativförmågan hämmas ofta. Många gånger innebär detta ett slöseri med mänskliga talanger. Med de stora enheterna följer också en koncentration av beslutsfattandet — en maktkoncentration. I samma riktning verkar alltmer komplicerade tekniska och ekonomiska sammanhang i det moderna samhället. Det blir allt längre mellan beslut och individ, allt svårare att överblicka. Detta är också ett skäl till att ge de mindre företagen goda verksamhetsvillkor. De kan på ett smidigt sätt passa in i framtidens samhälle, där större utrymme måste ges åt den enskilda människans rätt att deltaga i beslutsprocesserna.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande kort beröra och ge några syn punkter på de energipolitiska frågorna, som ju annars utförligt behandlats Nr 115 i debatten mellan partiledarna tidigare i dag. Jag skall också, och kanske Onsdagen den litet utförligare, beröra problem inom arbetsmiljöns område, som ju fått 6 november 1974 särskild aktualitet genom händelser på det fältet under senare tid. Vår tekniskt inriktade civilisation står och faller med sättet att använda — Allmänpolitisk naturresurserna, om man ser det i ett längre perspektiv. En av de helt debatt avgörande resurserna, i såväl fred som krig, är energin. Det torde därför vara helt klart att säkrandet av en långsiktig energiförsörjning utgör ett viktigt led och kanske själva kärnan i all maktpolitik, såväl inom länderna som internationellt. Det finns skilda meningar om hur Sveriges energiförsörjning långsiktigt skall tryggas, men i ett hänseende råder det en betydande enighet. Denna samstämmighet gäller ökningstakten i energianvändningen: man menar att den inte kan fortsätta som hittills och att någon form av stabilisering måste komma före år 2000. Stora förhoppningar har tidigare knutits till kärnkraften, men dessa förhoppningar delas inte i dag av någon entydig opinion, vare sig bland forskare eller hos en bredare allmänhet. I stället har vi fått en intensiv och delvis infekterad debatt, främst om riskerna med användning av den nu tillgängliga formen av kärnkraft, fissionskraften. Debatten har blivit så tillspetsad och känsloladdad att vissa kärnkraftstekniker börjar tala om hets mot folkgrupp och vägrar ställa upp i debatter med kärnkraftsmotståndare. Å andra sidan upplever sig vissa kärnkraftsmotståndare som icke önskvärda av det etablerade samhällets myndigheter och, i fråga om ekonomiska medel, försatta i ett underläge. För min del anser jag det olämpligt att de som argumenterar mot kärnkraften söker vädja till människors naturliga rädsla för en okänd fara. Jag menar att en sådan argumentation försvårar den kommunikation som är nödvändig för att sakargumenten skall nå fram i den nu påbörjade studiekampanjen i energifrågan. Jag tror också att kärnkraftsmotståndarna har tillräckligt vägande argument för att kunna utesluta vädjande till känslor. Att vädja till känslor kan säkert också göra den egna saken en otjänst. Jag vill emellertid omedelbart betona att mera öppna och medvetna förlöpningar skett från etablerat håll. De har skett då personer i hög ställning inom statsförvaltningen, utanför sin tjänst, gjort inhopp i kärnkraftsdebatten och påhopp på kärnkraftsmotståndarna. Jag menar att det är en utmaning mot en ideellt arbetande bred miljöopinion då denna framställs som företrädd av okunniga marknadsgycklare. Det måste leda till blockeringar som ytterligt försvårar genomförandet av en saklig och upplysande debatt. Som jag ser det, är det utomordentligt betydelsefullt att studieoch upplysningskampanjen i energifrågor blir så saklig och allsidig som möjligt och att de olika meningsriktningarna ges likvärdiga möjligheter i ekonomiskt och annat hänseende. Sedan en omfattande debatt genomförts, menar vi inom vänsterpartiet kommunisterna, skall ett beslut om en vidare utbyggnad av kärnkraften i Sverige föregås av en rådgivande folkomröstning. Folket skall ges möjlighet att uttala sig om det vill ha kärnkraft eller ej, sedan det fått sätta sig in i konsekvenserna. Som grund för vårt krav på folkomröstning vill vi anföra bl.a. att etablering av kärnkraft betyder införande av en kvalitativt ny energikälla, vars risker också klart skiljer sig från risker som tidigare fått tas i den tekniska utvecklingen. Det gäller också ställningstagande i en fråga som ställer alldeles särskilda krav på långsiktighet i handlandet och har att göra med handlingsfriheten i framtiden. Vi anser också att det här rör sig om en fråga som, både ekonomiskt och i andra hänseenden, har en mycket större betydelse än frågor som tidigare ansetts böra ställas under folkomröstning. Vi anser också att det måste vara av värde för regering och riksdag att veta folkets verkliga mening om den nu tillgängliga kärnkraften, innan långsiktiga beslut om vidare utbyggnad sker. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna nyligen uttalat meningen, att det nu rådande moratoriet med vidareutbyggnad av kärnkraften bör förlängas tills säkerhetsfrågorna lösts på ett tillfredsställande sätt. En av grunderna till detta vårt ställningstagande är att en bred folkopinion går emot kärnkraft, i dess nuvarande form, och att denna opinion måste visas hänsyn. Bland de sakkunniga råder inte heller en entydig mening om riskerna med kärnkraften. AKA-utredningens lägesrapport säger bara att man tror att problemet med det högaktiva avfallet är lösbart, inte att det är löst. Teknologin på området befinner sig också i utveckling. En snabb utbyggnad skulle kunna leda till att vi bands i onödig utsträckning vid en teknologi som snabbt blev föråldrad. I dagsläget, då vi varken kan göra anrikning av uran eller ta hand om avfallet själva, innebär kärnkraften inte heller något ökat nationellt oberoende. Detta är några av skälen till att vi kräver ytterligare uppskov med beslut om vidareutbyggnad av uranbaserad kärnkraft. Med det anförda, herr talman, skall jag övergå till ett annat område, vilket jag som kroppsarbetare inom kemisk industri har påtaglig erfarenhet av, nämligen arbetsmiljön. Under valrörelsen 1973 framförde vi från vpk tre krav som vi framställde som grundläggande rättigheter för de arbetande. Dessa var: 1. Rätt till ett arbete som kunde upplevas som meningsfullt. 2. Rätt att bestämma över de egna arbetsvillkoren. 3. Rätt till en arbetsmiljö som inte skadar den arbetande vare sig fysiskt eller psykiskt. Vi är medvetna om att dessa, i grunden riktiga, krav egentligen inte kan tillgodoses inom ramen för den svenska kapitalistiska marknadsekonomin. Men vetskapen om detta förhållande kan inte få leda till passivitet och uppgivelse utan i stället till kamp för en sådan omdaning av den rådande ordningen att dessa riktiga krav i allt vidare mån kan förverkligas. Rätten till ett meningsfullt arbete är, som jag ser det, så grundläggande att jag vill ange den som en mänsklig rättighet som inte kan få efterges med hänsyn till rådande ekonomiska system. Skall arbetet kunna upplevas som meningsfullt är det helt nödvändigt att de arbetande tillförsäkras ett avgörande inflytande över sin arbetssituation. Ett sådant inflytande behöver inte heller vara hämmande för produktionen. Tvärtom är ett avgörande inflytande en förutsättning för att de arbetande skall kunna bidra med sitt kunnande och sin yrkeserfarenhet i syfte att förbättra arbetsmiljö och produktionsmetoder. Arbetsmiljön, i vid bemärkelse, måste vara ett verksamhetsfält inom vilket de av miljön direkt berörda, nämligen arbetarna, tillförsäkras ett avgörande inflytande. Under senare tid har det inträffat händelser på arbetsmiljöns område som fått stor publicitet i pressen och som även har lett till ingripanden från myndigheternas sida. Jag åsyftar här cancerfallen vid hanteringen av vinylklorid i samband med tillverkning av plastmaterialet polyvinylklorid, PVC. Sådan tillverkning är inte någon nyhet, den har pågått i många år såväl här i landet som utomlands. Men det är först på senare tid som man har ansett sig kunna fastlägga ett säkert samband mellan förekomsten av cancerfall bland PVC-arbetarna och vinylkloriden. En liknande och kanske betydligt längre tidsutdräkt mellan utstådda yrkesrisker och dessas verkningar i form av cancerfall har vi haft i fråga om radongasen i gruvor. Båda dessa fall visar med all önskvärd tydlighet att betydligt större hänsyn i fortsättningen måste tas till de fysiska miljöfaktorernas långtidseffekter. Denna fördröjning i tiden mellan påverkan från olika ämnen inom arbetsmiljön och dessa ämnens effekter på människan måste bort. De ämnen som redan förekommer i de arbetandes omgivning måste underkastas grundligare undersökningar också vad beträffar deras långtidseffekter på människan. Vad gäller införandet av nya ämnen i arbetsmiljön måste göras gällande den omvända bevisföring som fastlades av riksdagen i samband med antagandet av lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Det innebär att ett ämne skall kunna bli föremål för åtgärd från myndighets sida enbart på en vetenskapligt grundad misstanke om ämnets farlighet för människa och miljö. Den lagstiftning som gäller i fråga om arbetsmiljön bygger på föreställningen att både de anställda och företrädare för företagsägarna har ett gemensamt intresse av att tillskapa en så god arbetsmiljö som bara är möjligt. Man förutsätter att dessa frågor skall lösas i samarbete mellan parterna och under överinseende av tillsynsmyndighet. Jag vill hävda att detta synsätt har en mycket begränsad giltighet, detta synnerligen då det gäller att ta långsiktiga hänsyn och då det erfordras ingripanden i arbetsmiljön som ter sig kostsamma och inte är förenade med effektivisering av själva produktionen. I avgörande lägen kommer företagsägarens intresse av en maximal profit i kollision med lönarbetarnas intresse av en god arbetsmiljö. Då framträder arbetsmiljöfrågan i den gestalt som jag anser vara den riktiga och avgörande, nämligen som en maktfråga mellan arbetsmarknadens parter. Statsministern erkände ju för övrigt ti digare i denna debatt att frågan om arbetsmiljön var en maktfråga. De visserligen små men ändå steg i riktning mot ökat inflytande för skyddsombuden och företrädare för lönarbetarnas organisationer i form av s.k. tolkningsföreträde i vissa lägen, som senare tids lagändringar givit, utgör också bekräftelse på att frågan om arbetsmiljön är en maktfråga. Detta förhållande har vi inom vpk sedan länge utgått från då vi agerat på detta område. Därför menar vi att arbetsmiljöfrågorna är partsfrågor som liksom lönefrågorna måste lösas genom förhandlingar mellan parterna men att en arbetsmiljölag skall tillförsäkra de arbetande en säker, legal grund att stå på och utgå från i sitt nödvändiga agerande för en livsvänlig arbetsmiljö. Vi har under en följd av år här i riksdagen motionerat om åtgärder på lagstiftningens område för att förbättra arbetsmiljön. Ett avgörande inslag har därvid varit frågan om hygieniska gränsvärden på arbetsplatserna för ämnen som kan ha en skadlig verkan på de arbetande. Vi har krävt dels att de gällande gränsvärdena för olika ämnen som finns och som nu endast är rekommendationer skall göras juridiskt bindande, dels att nivån på gränsvärdena skall sänkas så att betryggande säkerhet uppnås mot skador även på lång sikt. Låga och bindande gränsvärden för så många ämnen som möjligt skulle ge skyddsombuden helt andra möjligheter att agera än vad som nu är fallet. Standardiserade mätvärden skulle ge skyddsombuden en grund för ingripanden i fråga om skadliga ämnen i den fysiska miljön som de nu inte oomtvistat har. En sänkning av nivån på de hygieniska gränsvärdena har ju aktualiserats på ett drastiskt sätt genom händelserna i samband med vinylkloriden. I Sverige har arbetarskyddsstyrelsen som regel följt de grän man tillämpar i USA och inte de, ofta lägre, gränsvärden som tillämpas i andra länder som it.ex. Sovjetunionen. Man följde detta mönster också nu. När USA drastiskt sänkte gränsvärdet för vinylklorid, gjorde Sverige också samma sak. Sänkningen är i och för sig bra, men det hade varit bättre om den kommit tidigare och i samband med en allmän sänkning av gränsvärdena. Om en medveten plan för sänkning av gränsvärdena hade funnits, skulle det också ha varit möjligt för industrin att i sin planering ta hänsyn till denna plan och bygga in dess förutsättningar i sitt investeringsprogram. Det borde vara betydligt bättre både för industrin och framför allt för de arbetare som drabbas. I den totala arbetsmiljön ingår inte bara fysiska miljöfaktorer utan också psykiska. Den förändring av arbetslivet som skett under senare tid torde ha inneburit att också de faktorer som belastar de arbetande psykiskt har ökat i betydelse. Kombinationseffekten av hårdare såväl fysiska som psykiska miljöfaktorer har lett till att allt fler människor, särskilt då äldre, inte orkar med den belastning som arbetet innebär. Många tvingas sjukskriva sig för att få ett uppehåll i belastningen och många slås ut och tvingas in i skyddad sysselsättning som samhället får svara för. Det kan inte vara någon bra ordning då sjukvårdsanlägg ningar och skyddade verkstäder tenderar att bli de största anläggningarna i samhället. Herr talman! Den ordning som hittills varit den vanligaste, den där människan i arbete tvingas anpassa sig till arbetsprocessen, måste bringas att upphöra, och samhället måste medverka till en ordning där arbetsprocessen i stället anpassas till människans förutsättningar. Härvid måste gälla att om möjligt alla skall inrymmas i den ordinarie arbetsmarknaden. Framtidens arbetsmarknad får inte bli en arbetsmarknad för supermänniskor, och den ekonomiska kalkylen får inte grunda sig på ett snävt företagsekonomiskt betraktelsesätt utan på ett totalt samhällsekonomiskt.

Herr talman! Det är många frågor och problemställningar som har varit föremål för debatt här i dag, och bland de frågor som helt naturligt fått ett betydande inslag är sysselsättningsfrågorna och arbetstidsfrågor i övrigt.

Samtidigt har vi en efterfrågan på arbetskraft inom flera sektorer. Det är stor brist på yrkeskunnig arbetskraft. Svårigheterna att få detta pussel att gå ihop är uppenbara, och frågan är hur vi skall bete oss. Hur vi än gör, fordras det åtgärder för att få en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Det fordras många olika insatser. Vilka är då anledningarna till dessa svårigheter? Jag vill säga att strukturförändringarna har sin andel i problemet, bristerna i arbetsmiljön har sin andel, och bristande utbildning har sin andel. När det gäller strukturomvandlingen i näringslivet tror jag att en hel del problem aldrig blir föremål för uppmärksamhet. Jag tänker på områden där många småföretag försvinner. Det uppfattas inte som någon katastrof, om ett litet företag som sysselsätter exempelvis tio personer läggs ner —- det blir inga braskande rubriker i tidningarna eller några tv-reportage. Men för bygder där näringslivet är uppbyggt på sådana företag blir svårigheterna uppenbara. Därför kommer regionalpolitiken i framtiden att spela en oerhört stor roll. Skall man kunna se till att de här företagen lever vidare, utvecklas och skapar sysselsättning, fordras en mängd olika åtgärder. Jag vill bara nämna kommunikationerna som ett mycket viktigt Jag ställer mig ibland frågan vilken hänsyn myndigheterna tar och vilken hänsyn de borde ta. Jag skall anföra ett exempel från mitt eget län, och jag tror att många kan visa upp något liknande. Förra veckan fick länsstyrelsen och kommunerna meddelande från SJ-distriktet om att nu skall det bli omorganisation på inte mindre än 16 stationer inom länet. Här har under årens lopp diskuterats samråd och företagsdemokrati — har inte detta trängt in i den statliga förvaltningen? Här får länsstyrelsen och kommunerna bara besked om att SJ tänker göra så och så, detta utan att saken på något sätt har diskuterats. Som jag sade, har kommunikationerna väldigt stor betydelse för utvecklingen av en kommun och för bygdens möjligheter att leva vidare. Vad beträffar näringspolitiken och regionalpolitiken måste jag säga att jag blev ganska förvånad, när jag för en stund sedan hörde herr Ångström tala här i kammaren, särskilt som han representerar ett Norrlandslän där problemen är uppenbara. Han förespråkade helt enkelt en sådan ordning som den som varit rådande under 1960-talet, alltså principer som har lett till den nuvarande koncentrationen i samhället. På det sättet löser man verkligen inte glesbygdernas problem. Jag sade att bristerna i arbetsmiljön får ta sin andel av de svårigheter som uppstår när det inte råder balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det kan konstateras att det har skett en förändring i fråga om attityden till handikappad arbetskraft, men ännu återstår väldigt mycket att göra. Samtidigt måste det till väsentliga insatser för att förhindra uppkomsten av skador och handikapp. För inte så länge sedan —- jag tror det var förra veckan — fick vi uppgifter om att antalet olycksfall under det senaste året ökat. Man kunde inte säga vad anledningen till detta var, man kunde bara konstatera att det skett en oroväckande ökning. För någon tid sedan publicerades resultatet av en undersökning som hade gjorts vid tolv större verkstadsföretag i Göteborg. Enligt tidningsuppgifter har vid denna undersökning var tredje arbetare och var sjätte tjänsteman inom verkstadsindustrin uppgivit att de har varaktiga besvär som påverkar dem i det dagliga livet. Hälften av dessa har fått sina besvär i arbetet. De vanligaste är ryggskador, stressjukdomar och hörselnedsättningar. Det är oerhört angeläget att förnya arbetslivet, för att människorna skall få goda arbetsmiljöer och en god trygghet i sitt arbete. Det är nödvändigt om vi över huvud taget skall komma till rätta med dessa problem. Arbetsmiljön har som bekant avgörande betydelse för människornas hälsa, arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen och därmed också för ett bra arbetsresultat. Arbetsmiljöåtgärderna måste ta sikte på att undanröja de risker för hälsa och välbefinnande som mekaniseringen, användningen av gifter i produktionen m.m. för med sig och på att undanröja orsakerna till skadlig stress och andra psykiska besvär. Detta innebär en anpassning av arbetsplatserna, som bör minska bristen i överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan på arbete. Näringslivet måste ge möjligheter att bygga upp en sådan förnyelse. Jag tror att det här fordras en ordentlig upplysningskampanj. Under den senaste tiden har debatten i dessa frågor kommit att föras på det plan där den egentligen hör hemma, nämligen på arbetsplatserna, bland de anställda, som kan dessa frågor. Där för man en seriös diskussion som kan leda till resultat i form av förslag till förbättringar, förslag som verkligen kan ge en bättre arbetsmiljö. Arbetsplats och arbetsuppgifter måste anpassas till individens totala förmåga och förutsättningar, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Samtidigt är det angeläget att genom anlagsprövning, yrkesvägledning och arbetsanalyser ge enskilda människor bättre möjligheter att finna lämpliga yrkesoch arbetsuppgifter, som de kan klara. Det har genomförts betydelsefulla reformer: bättre anställningstrygghet, bättre arbetarskydd och kontroll av giftanvändning. Lokaler och arbetsutrustning har förbättrats, och många allvarliga hälsorisker har undanröjts. Men alltjämt finns stora och oacceptabla brister i många arbetsmiljöer. Därför måste det fortsatta reformarbetet inriktas på miljöpolitiskt säkrare normer, riktlinjer för t.ex. bemästrande av luftföroreningar, skadligt buller och kontroll av kemiska ämnen i arbetsmiljön och för en miljöpolitiskt tillfredsställande utformning av lokaler, maskiner, arbetsprocesser och även arbetstider. Vi har i motioner vid i varje fall ett par riksdagar tagit upp frågan om de psykosociala arbetsmiljöproblemen, som gäller arbetets och arbetsmiljöns psykiska inverkan på människan. Dessa problem har blivit mer och mer svårbemästrade. Många arbetar under ett hälsovådligt tryck med belastningar som den mänskliga organismen helt enkelt inte tål. Den tekniska utvecklingen har i många fall medfört att de psykiska påfrestningarna har ökat. Därför måste de fortsatta strävandena inom arbetsmiljön också inriktas på förbättringar av de psykosociala arbetsmiljöerna i syfte att motverka skadlig stress och psykisk otrygghet i arbetslivet. Den andra frågan jag nämnde gällde utbildningen. Utbildning är ett väsentligt element i arbetet att förbättra tryggheten, öka jämlikheten och förbättra valmöjligheterna i arbetslivet för den enskilde. Många av dem som i dag står i arbetslöshetskön saknar utbildning — i varje fall tillräcklig utbildning för att ta ett nytt jobb när den tidigare arbetsplatsen inte längre har ett arbete att bjuda. Detta innebär omskolning och vidareutbildning. Dessa faktorer kommer att utgöra viktiga inslag såväl för den enskilde som för näringslivets möjligheter att få arbetskraft. Jag hoppas att det förslag som kommittén för arbetsmarknadsutbildning för inte så länge sedan lade fram skall leda till förbättringar på detta område. Förslaget rymmer många väsentliga förbättringar, såväl ekonomiska som utbildningsmässiga. I den senaste arbetsmarknadsstatistiken finns det anledning att noga uppmärksamma en del inslag rörande ungdomsarbetslösheten. För ungdomarna i åldern 16-19 år har arbetslösheten ökat med inte mindre än 3 300 sedan föregående år. Denna grupp utgör ungefär 30 procent av det totala antalet arbetslösa. Det finns en tendens bland ungdomen att gå ut i förvärvslivet tidigare. Mellan 25 och 30 procent söker arbete omedelbart efter grundskolan, för att senare i stor utsträckning åter gå in i utbildning. Till detta kommer att ca 15 procent av dem som börjat i gymnasieskolan avbryter sin utbildning där. Också efter gymnasiet går elever i mindre utsträckning än förut direkt till högre utbildning. Vad innebär då detta? Jo, det innebär att arbetsmarknaden i dag får Nr 115 ta emot 25 000 ungdomar med enbart grundskola och utan yrkesutbild Onsdagen den ning. Därtill kommer en hel del utan nämnvärd yrkesutbildning direkt 6 növember 1974 från gymnasieskolan. Av de 25 000 som kommer från grundskolan finns — ooo ooo = = det ett betydande antal som önskat få yrkesutbildning men som inte Allmänpolitisk har fått det. Många av dessa ungdomar önskar nämligen komma in i debatt gymnasieskolans yrkeslinjer, men genom det nuvarande poängsystemet har de blivit utestängda. De är utestängda från yrkesutbildning och de är utestängda från arbetsmarknaden därför att de inte har någon yrkesutbildning. Många av dessa ungdomar som går direkt från skolan till arbetslivet byter ofta arbetsplats — i den mån de får något arbete. Ofta beror detta på att de inte är övertygade om vilket yrke de i fortsättningen vill ägna sig åt. Därför ger de helt enkelt upp när de möter svårigheter. De här frågeställningarna har tagits upp i en ledare i tidningen Arbetsmarknaden, nr 31 i år. Den diskussion som förs där tycker jag är intressant. Jag hoppas att den kan leda till fortsatt debatt och även till Det diskuteras ju ibland att det är viktigt att ta ett sabbatsår. Det gör ungdomarna efter exempelvis grundskolan. Det kan vara bra för den allmänna mognaden. Arbetslivserfarenhet är också bra före en utbildning. Utbildningen blir mera meningsfull för många om de haft yrkesarbete en tid. Därför behöver det inte vara någon nackdel att ungdomarna vill varva utbildning och arbete. Men det här är ingen konjunkturföreteelse, utan det är bara att konstatera att ungdomsarbetslösheten ökar. Det visar att dessa ungdomar inte får något arbete när de inte har yrkesutbildning. I tidningsledaren ställs därför frågan: ”Beror nu denna sorts strukturarbetslöshet på arbetsmarknaden, på skolan eller på elevernas inställning?” Och man kommer fram till att skolan ”har på något sätt lämnat ifrån sig en stor grupp elever, som inte är färdiga för arbetslivet. Eller är det arbetsmarknaden som inte tar emot de ungdomar, som trots att de inte är färdiga ändå rätteligen borde ha en plats ute i arbetslivet?” Utan att ta ställning till fördelningen av skuldbördan säger ledarskribenten att man på båda hållen är medveten om problemen.

Detta är ett betydande problem. Vi har i dag ungefär 10 000 lediga platser inom arbetsmarknadsutbildningen — och detta inom det område av näringslivet som i dag ropar efter arbetskraft. Det finns alltså en stor obalans, och jag tror att det är nödvändigt att vi försöker lösa problemet. Jag vill inte se något negativt i att ungdomar tar ett s.k. sabbatsår efter grundskolan eller gymnasieskolan innan de går in för att skaffa sig yrkesutbildning, men det är nödvändigt att problemet analyseras och att dessa ungdomar får en möjlighet att komma ut i arbetslivet. Det får 176 inte vara så som det är nu att ca 30 procent av det totala antalet arbetslösa utgörs av ungdomar mellan 16 och 19 år.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta lyssnade tydligen rätt slarvigt på mitt anförande, när han kunde säga att jag var emot en jämnare fördelning av sysselsättningen i vårt land. Vad jag sade var att jag satte stimulansen att etablera sig i de undersysselsatta områdena före det i mitt tycke stelbenta förslaget att försöka styra företagen med det tvång som en etableringskontroll innebär. Jag anser att man bör satsa på stimulerande åtgärder, t.ex. på ett utbyggt transportstöd, sysselsättningsoch utbildningsstöd och de andra stödformer som kan göra en företagsetablering i dessa bygder attraktiv. Det är alltså skillnaden. Vi i folkpartiet satsar på stimulansen och säger nej till det tvång som en etableringskontroll skulle innebära. Det skall ju skapas ett organ hos vilket alla företag som skall bygga nytt eller som behöver bygga till av en viss storleksordning måste söka tillstånd. Sådant tillstånd måste sökas trots kommunens byggnadstillstånd, länsstyrelsens igångsättningstillstånd och AMS:s prövning av lokaliseringsstödet. I de instrument som jag räknat upp här finns enligt min mening tillräckligt med kontrollorgan för den här verksamheten. Alternativen står alltså mot varandra: stimulansen mot etableringskontrollen. Jag tycker att herr Gustavsson närmare måste förklara vad som är fördelen med etableringskontrollen.
Herr talman! Jag uttalade mig inte om vilka styrinstrument som var de mest lämpliga, utan vad jag reagerade mot var herr Ångströms uttalande, att företagen och de anställda vet bäst var ett företag skall etablera sig. Då säger jag att det är ju den linjen som varit rådande under 1960 talet, då man icke har tagit hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna utan har fått denna koncentration.

Herr talman! Även i denna remissdebatt talade statsministern om hur vi skall förbättra arbetsmiljön, hur vi skall förbättra anställningstryggheten och vidga demokratin och medbestämmandet. Tidigare har det samlande begreppet för detta varit ”arbetslivets förnyelse”. I dag blir dessa två ord tre. Statsministern har tydligen funnit att det låter bättre med tre ord, nämligen ”arbetslivets sociala förnyelse”. Som löntagare och tjänsteman i ett detaljhandelsföretag och som aktiv medlem i Handelstjänstemannaförbundet vill jag uttrycka min tillfredsställelse med det pågående reformarbetet när det gäller dessa frågor. Jag vill också få antecknat till protokollet att statsministern i dag än mer betonade att detta reformarbete är ett långsiktigt arbete.

Före 1973 års val var det således förskräckligt bråttom. Skall man vidare så här efteråt ytterligare kommentera regeringens agerande i dessa frågor, anar man att det var med en viss besvikelse som valtaktikerna i regeringen och dess närhet konstaterade att förslagen inte mötte så värst stor opposition. Sakpolitiskt kan det naturligtvis vara tillfredsställande för en regering att registrera enighet i en fråga, men valtaktiskt några månader före ett val kan kanske enigheten te sig som en liten missräkning. Senare har detta framför allt visat sig när statsrådet Lidbom yttrat sig och inte kunnat hålla tillbaka sin besvikelse över att riksdagen har varit så enig i dessa frågor. Han talade i våras exempelvis om ” motvilligt stöd från något borgerligt parti”. Och då visste vi ännu inte om det skulle bli något nyval i höstas eller inte. Dessutom kastades då också fram ett förslag om arbetstagarkonsult, förmodligen med det eventuella nyvalet i sikte. Nu var det tyvärr så att förslaget i hög grad var ogenomtänkt och ofullständigt bl.a. beroende på brådskan. Som vi minns sköts förslaget i sank i den allmänna debatten. Som vi minns tvingades en regeringskollega att göra ett ingripande. Som vi minns bad industriministern parterna på arbetsmarknaden att försöka förhandla sig fram till en lösning av frågan. Fortfarande vet vi inte hur det går för de diskuterande parterna. Men ett resultat är väl att vänta i dessa dagar. I alla händelser visar också det här att arbetstagarkonsultfrågan inte var så där väldigt lättlöst. Det hade varit klokt av statsrådet Lidbom att redan från början ha insett det och att ha handlat därefter. Månne den här lilla läxan eller olycksfallet i arbetet också har medverkat till att statsministern i dag just understrukit att det är fråga om ett långsiktigt arbete. Jag kan med nästan dagliga erfarenheter från min arbetsplats intyga att statsministern har rätt när han säger att man ofta hejdas av bristen på kunskaper eller bristen på resurser. Låt mig få uttala förhoppningen att kommande valrörelser inte skall störa det fortsatta arbetet med de här frågorna. Denna förhoppning uttalar jag alldeles särskilt med tanke på det betänkande och förslag som den s.k. § 32-utredningen, enligt vad jag erfarit, skall offentliggöra efter jul. Måtte remissinstanserna få god tid på sig att sätta sig in i förslaget. Jag är personligen inte så orolig för själva ställningstagandet till de förmodligen genomgripande förslagen. Jag är mera orolig för att vi ute på arbetsplatserna inte är tillräckligt mogna för de uppgifter som en ny lagstiftning på det här området innebär. Visst kan det vara lätt att uttala sin förkastelsedom över principerna i § 32, liksom § 3 i statstjänstemannalagen och i § 2 i kommunaltjänstemannalagen; dvs. att arbetsgivaren fritt antager och avskedar medarbetare, leder och fördelar arbetet. Visst kan det vara lätt att ersätta detta med regler för hur parterna på arbetsplatsen tillsammans skall lösa dessa frågor vid förhandlingsbordet, men teorierna skall omsättas i praktisk verklighet. På många arbetsplatser kommer detta förmodligen inte att innebära för stora problem, i många företag ligger man redan långt framme. Man har vant sig vid detta sätt att arbeta. Men på många arbetsplatser kommer det nog att skapa en hel del tröskel Låt mig bara få peka på ett problem som gäller en stor del av arbetslivet i dag. För att verkligen kunna vara med om ett meningsfullt samråd eller ett beslut i en fråga på arbetsplatsen måste man vara tillräckligt informerad. Gå ut på arbetsplatserna och fråga folk om de anser sig vara tillräckligt informerade, om de får tillräcklig information. Låt en grupp forskare vetenskapligt mäta i vilken grad arbetsplatsens människor är informerade. Tyvärr skulle resultatet bli ganska nedslående. Här måste vi göra jätteinsatser, liksom när det gäller kunskaperna exempelvis om hur företag fungerar, vad som menas med lönsamhet osv. Statsministern talade i dag om de 100 000 människorna som deltar i studiekampanjen om energifrågorna. Frågan är om inte nästa stora studiekampanj med särskilda stimulansåtgärder borde gälla just arbetsplatsens demokratifrågor. Låt mig peka på ett annat problem som kanske gäller en mindre del av arbetslivet. Det gäller de människor som arbetar i statens verk, för vilka vi här i riksdagen kan sägas vara huvudmän. Hur skall de arbetsdemokratiska reformerna genomföras i ett statligt verk som i dag är så genomsyrat av en enda människas makt, nämligen högste chefens — generaldirektörens. I många verk är det faktiskt så att man fortfarande tillämpar den gamla principen om s.k. enrådighetsbeslut. Det är en princip som ger generaldirektören och hans närmaste medarbetare en enorm makt. Se t.ex. på det sätt på vilket byråchefer utnämnes. Kan man söka de befattningarna? Svaret är nej. På SÖ utgör de fem skolråden generaldirektörens närmaste medarbetare. Kan intresserade och välmeriterade personer runt om i skolvärlden eller varför inte på SÖ söka en sådan skolrådsbefattning? Svaret är nej. Tillsättningsproceduren sker i det tysta och i det fördolda. Vi vet ingenting om dem förrän det efter en konselj meddelas att den eller den har blivit utsedd. Det befäster indirekt ytterligare maktstrukturen på den här typen av arbetsplats. Det är inte utan att man undrar hur arbetsdemokratin skall genomföras på en arbetsplats med sådana förhållanden. Ändå har jag mycket kort beskrivit bara en del av yttringarna. Nog är det, herr talman, ett mödosamt arbete som vi har framför oss, och nog krävs det mycket tålamod och mycken tid. Självfallet skall vi inte tveka. Arbetsplatsens människor måste i framtiden få större möjligheter att påverka den egna arbetssituationen och icke minst de viktiga besluten i företaget, vilken arbetsplats det än gäller och på alla nivåer. En sådan utveckling främjar inte enbart individen, utan den främjar alla parter — företaget, arbetsplatsen i sin helhet, liksom ytterst vårt samhälle.